Fru talman! Monica Green har med anledning av drivmedelsbranschens rationaliseringar på landsbygden frågat mig vilka initiativ jag har tagit för att behålla trycket på oljebolagen. Vidare frågar hon vilka initiativ jag tänker ta för att mildra mackdöden. Slutligen frågar Monica Green mig vilka verktyg jag har använt för att samordna servicen på landsbygden. Som jag tidigare konstaterat, senast den 10 juni när jag här i kammaren besvarade tre interpellationer om landsbygdens drivmedelsförsörjning, är Sveriges gles och landsbygder viktiga framtidsområden. Regeringens politik för regional tillväxt innehåller redan flera åtgärder för att mildra effekter av strukturomvandlingen när det gäller kommersiell service på landsbygden, inklusive drivmedel. Tillgänglighet till drivmedel och annan grundläggande service är en av många förutsättningar för tillväxt. Därför bjöd jag in berörda aktörer till ett dialogmöte om den framtida drivmedelsförsörjningen i april tidigare i år. Näringsdepartementet har därefter gett Konsumentverket i uppdrag att redovisa de bedömningar av den framtida drivmedelsförsörjningen på landsbygden som görs på regional nivå. Aktörer på lokal och regional nivå har avgörande roller i genomförandet av den politiken. Alla landsbygdsområden har olika förutsättningar, och vilka servicelösningar som är mest lämpliga på en viss ort avgörs bäst av just de lokala och regionala aktörerna. Regeringen bejakar och välkomnar de olika lokala och regionala lösningar som nu växer fram. Den redovisning som Konsumentverket lämnade till Näringsdepartementet i början av augusti utgör nu ett underlag för det fortsatta arbetet med regeringens strategi för att stärka utvecklingspotentialen på landsbygden.

Fru talman! Tack för svaret! Det är en stor oro ute i landet nu, med alla de bensinmackar som läggs ned. Det är inte det enda som oroar människor på landsbygden för närvarande - det finns mycket som är oroligt på landsbygden. Bland annat har ungdomsarbetslösheten ökat. Människor med småhus på landsbygden har fått högre fastighetsskatt. Komvux har dragits ned med en tredjedel, och det har drabbat småkommunerna mest. Regeringen har inte minskat krånglet för småföretag, och man har haft en omvänd näringspolitik. Regeringen har också bromsat utvecklingen av bredbandsstöd. Och så vidare. Det är ett hårt slag mot landsbygden för närvarande med den borgerliga regeringen. När nu mackdöden breder ut sig i landet hade jag åtminstone förväntat mig mer av näringsministern. Det var många väljare, till exempel i Skaraborg, som trodde på det som den borgerliga oppositionen på den tiden lovade. Det var mycket löften, som de sedan inte har hållit. Det är bara att beklaga, för de som drabbas mest är de människor som nu finns ute på landsbygden. Nu läggs mackar ned. Människor får åka flera mil - fem, sju och tio mil är inte ovanligt - för att få tanka sin bil. Det är inte bra för miljön. Det är inte bra för tillväxten. Det är inte bra för tillgängligheten. Det är inte bra för någon. Då får jag ett svar från näringsminister Maud Olofsson där hon talar om att hon redan har talat med näringen och haft en dialog och att hon har fått svar från Konsumentverket på de uppgifter som hon har lämnat till dem. Det skulle vara intressant att veta vad de svaren från Konsumentverket innehåller och på vilket sätt regeringen nu kommer att använda de svaren. Vad kommer man att göra mer? Jag har läst protokoll från tidigare debatter om mackdöden, som är ett stort problem, och då har Maud Olofsson sagt att hon ska öka trycket på oljebolagen och att det ska vara en stor konsumentmakt. Då undrar jag: Vart har trycket från näringsministern tagit vägen? Har näringsministern något tryck på oljebolagen för närvarande? På vilket sätt är det trycket? Den andra frågan jag ställer handlar om konsumentmakten. Jag vet att Maud Olofsson är en varm anhängare av marknaden och marknadskrafterna och att det är konsumenterna som ska styra. Jag tror också på konsumentmakt. Men på landsbygden finns det inte tillräckligt med konsumenter. Det är precis därför som bensinbolagen nu lägger ned. Då är det inte så lätt för de få människor som bor i närheten av en bensinmack att utöva sin makt om den läggs ned. Det är inte så enkelt för den enskilda individen på landsbygden att utöva en sådan makt. Här måste det till andra åtgärder, till exempel från regeringens eller statsmakternas sida. Vi har som socialdemokrater lagt fram en rad förslag på hur man skulle kunna vända trenden. Vi har sagt att vi måste öka samordningen mellan både privata och offentliga aktörer. Vi har också i vår skuggbudget avsatt 20 miljoner extra för att stärka servicen på landsbygden. Vi vill stimulera samverkan och se till att mackdöden hindras. Vad tänker Maud Olofsson göra?
Fru talman! När Monica Green pratar om situationen på landsbygden håller jag inte med om hennes beskrivning. Vi kan se på sysselsättningsutvecklingen på många av våra svåra orter. Jag kommer själv från en region som har betecknats som den allra besvärligaste i många sammanhang. Där ser sysselsättningsutvecklingen helt annorlunda ut nu än den gjorde under den socialdemokratiska regeringens tid. Så låga arbetslöshetssiffror som vi nu har i till exempel Västerbottens inland har vi inte haft på mycket länge. Grunden för landsbygdens tillväxt är just detta att det växer till jobb, att människor har jobb och får inkomster så att de också kan stödja en service. Därför riktar regeringens politik i första hand in sig på att just skapa jobb och tillväxt också ute på landsbygden - jobb och tillväxt i hela landet. Företagandet är en grund för det. När vi ser nyföretagandet växa fram står också landsbygden för en viktig del av detta. Infrastrukturen är en annan grundförutsättning. Den nedrustning som den förra regeringen gjorde, där det fattades 100 miljarder kronor i infrastruktur, har bidragit till dåliga vägar, dålig framkomlighet och liten skötsel och underhåll. Det har gjort att många på landsbygden upplever att de är bortglömda. Till detta ska man lägga den marknadsekonomiska inriktning som den förra regeringen hade på bredbandsutbyggnaden. Man trodde att marknaden skulle sköta bredbandsutbyggnaden. Det var Björn Rosengrens bidrag till att skapa ett digitalt Sverige. Det som har hänt är att landsbygden har stått utanför och har fått del av detta sist. Därför har regeringen gjort kraftfulla insatser för att just bygga ut bredband också ute på landsbygden. Kanalisationen är en del av detta. Mer kommer. Vi satsade i förra budgeten 1,2 miljarder - en historiskt stor summa - på att just få infrastrukturen att fungera. Det handlar om stöd till enskilda vägar och om stöd till skötsel och underhåll. I Socialdemokraternas budget ser jag att ni ger en del av dessa pengar till storstadsområdena för upprustning där. När det gäller den kommersiella servicen på landsbygden håller jag med Monica Green om att bensinstationerna är en viktig del. Några saker pågår. Den första delen, som nu Socialdemokraterna har upptäckt är bra, är att samordna service. Det uppdraget har Mats Odell och jag tillsammans, och det arbetet är nu igångsatt. Jag tror att just samordning av olika typer av servicefunktioner, både offentliga och privata och på olika nivåer, kan skapa en bra service. I den genomgång som Konsumentverket har gjort när det gäller bensinförsörjningen visade det sig att just det som vi har bett om, nämligen att länsstyrelserna ska vara aktiva i att hitta lokala och regionala lösningar, också är i full gång. Lösningarna kommer att se lite olika ut, men vid sidan av de traditionella bensinbolagen ser vi att andra träder in. Vad vi då tittar på är om vi på något sätt ytterligare kan förstärka teknikutvecklingen när det gäller bensinförsörjningen. Vi kommer att behöva göra det, och det finns tekniklösningar som är intressanta här framöver. Jämtland har i Trångsviken och på andra ställen jobbat mycket aktivt med detta och ser nu andra alternativ träda fram. Jag tror att detta tillsammans med konsumentmakt också kommer att göra att vi får andra lösningar och samordnar servicen med andra. Vi kan behöva fylla på stödet till kommersiell service. Det är väl bra om Socialdemokraterna är med och stöder en sådan insats. Men det som är viktigt är att vi har strukturfondsprogram, stöd till kommersiell service och en del andra verktyg för att förhindra att människor behöver åka så långt. Jag tycker att det är väldigt bra om vi hjälps åt med att öka trycket också på oljebolagen. Ja, det är en liten grupp människor som bor på landsbygden, men det är fler som borde bry sig. Förr eller senare kommer vi alla att turista ute på landsbygden och behöva bensinförsörjning där. Därför vore det bra om vi hjälptes åt också med att öka trycket på oljebolagen.
Fru talman! Tack, ministern, för de orden. Det är inte konstigt att en eller annan väljare gick på de tjusiga ord som Maud Olofsson säger. Det låter så bra när Maud Olofsson berättar vad hon ska göra och vad hon har gjort, men i praktiken är det precis tvärtom. Arbetslösheten har minskat, ja, men varför? Det är inte tack vare den borgerliga regeringen. Det är nu, när den borgerliga regeringens politik biter, som arbetslösheten ökar igen och tillväxten tvärnitar. Ni tog över ett dukat bord. Ni tog över en tillväxt som var gigantisk och fantastiskt bra för svenskarna och för många delar av andra länder också. Under vårt senaste år vid regeringsmakten tillkom många, många nya jobb. Det smittade av sig även på era två första år i regeringsställning, men nu, när er egen politik biter, tvärnitar tillväxten. Det är bara att beklaga, för då kommer människor i kläm, bland andra människor på landsbygden. Ni påstår att ni har skapat nya jobb. Egentligen har ni försökt dra ned. Ni har påstått att människor är lata och att ni ska piska dem som är arbetslösa. Det är på det sättet ni påstår att ni skapar nya jobb. Det är inte ett dugg sant, men det låter tjusigt när Maud Olofsson säger det. Sedan är det beklagligt att Maud Olofsson försöker skylla på den förra regeringen. Det är den borgerliga regeringen som styr nu. Det är ni som ska leverera och leva upp till de vallöften ni faktiskt avgav i förra valrörelsen. Det har ni inte gjort än. Det är en stor besvikelse ute på landsbygden när det gäller det som ni lovade och som ni nu inte håller. En annan sak som förvånar mig väldigt är att Maud Olofsson nu påstår att Socialdemokraterna endast satsade på marknaden när det gällde bredbandsutvecklingen. Hon kanske inte ens vet vad riksdagen fattade för beslut. Vi satsade på att kommuner, staten och det privata näringslivet tillsammans skulle bygga ut bredbandet i landet. Det var en av de satsningar som vi gjorde. De statliga pengarna fick länsstyrelserna se över. I Västra Götaland var det regionen, men i övrigt var det länsstyrelserna som fick se över var den privata marknaden inte skulle bygga. Därför har det nu byggts ut på de allra flesta håll i landet. Det är förvånande att Maud Olofsson försöker förvanska historieskrivningen. Om det är på så sätt man försöker vinna väljare tror jag inte att det går i längden. Likadant när det gäller den övriga infrastrukturen, vägar och järnvägar, är det den borgerliga regeringen som styr nu och som ska leverera. Vi vill satsa på både väg och järnväg. Vi satsade över 300 miljarder över en tioårsperiod för att bygga ut väg och järnväg. Det kan satsas mycket mer, och jag har stora förväntningar på höstens infrastrukturproposition eftersom bland andra Anders Borg har sagt att man kan satsa mer på infrastruktur i dåliga tider. Nu är det ju dåliga tider, eftersom det är en borgerlig regering som har sett till att tillväxten har tvärnitat. Tyvärr har människor på landsbygden fått ta mest stryk. Nu får de också ta stryk när det gäller mackdöden. Den borgerliga regeringen lyckas inte hindra mackdöden, och när vi nu lade fram förslag om stöd till kommersiell service var Maud Olofsson emot så sent som i den förra interpellationsdebatten om mackdöden. Men nu märker jag att Maud Olofsson har ändrat sig och påstår att det är bra att sossarna är med på regeringens satsningar - tala om att förvränga sanningen! Vi lade fram förslaget. Nu vill Maud Olofsson också satsa. Det välkomnar jag.
Fru talman! Låt mig först säga att den beskrivning av tvärniten i ekonomin som Monica Green gör är något som jag inte kan känna igen. Däremot innebär höga oljepriser och höga livsmedelspriser en påfrestning på den internationella ekonomin. Även om den borgerliga regeringen är stark och duktig på många sätt och vis har vi lite svårt att påverka olje och livsmedelspriser. Fördelen för oss är nu att vi har sparat i ladorna. Vi har en god ekonomisk situation. Vi har färre i utanförskap. Vi har fler som jobbar och färre som blir sjukskrivna. Om man har god ordning på ekonomin är det klart att man också kan möta de stormar som kommer utifrån. Monica Green säger att vi kom till ett dukat bord. Om Monica Green tycker att man kommer till ett dukat bord när över en miljon människor inte har ett jobb att gå till en vanlig dag är det en definition som får stå för Socialdemokraterna. Jag tror inte att de över en miljon människorna känner igen sig i att det var så himla dukat, utan jag tror att de kände sig rätt utanför. Om jag ser på landsbygden och på vad som händer och sker där ser jag att arbetslösheten har minskat. Vi har inte haft så låga arbetslöshetssiffror i många av de kommuner som tidigare har varit rätt illa ute. Vi ser också investeringar ske i områden som tidigare snudd på har räknats bort. Det gäller rätt mycket i mina egna hemtrakter. Det påverkar naturligtvis hela Sverige om alla delar av Sverige kan bidra till tillväxten och jobben. Förra året skapades ungefär 54 000 nya företag. Det är en god siffra för den borgerliga regeringen. Det är klart att tilltron till vår politik också gör att man vågar investera och vågar satsa. Sedan kan man säga att vi inte är färdiga. Så länge det finns människor i utanförskap, så länge som vi inte har en sysselsättning som gör att de som kan och vill jobba får göra det är vi inte nöjda, utan vi kommer att fortsätta med den här politiken. Infrastrukturen är en viktig del. Den satsning på 1,2 miljarder som vi lade fram i förra budgeten har också gett resultat. Vi ser nu att många vägarbeten pågår. Vi ser att framkomligheten ökar. Det bidrar också till tillväxten ute på landsbygden, för här finns mycket av det finmaskiga vägnätet. Det är grunden för den kommersiella servicen. Jag tycker att det är viktigt att säga att ska vi ha en väl fungerande service på landsbygden måste grunden vara jobb och tillväxt. Det är nämligen så vi kan skapa köpkraft för människor också på landsbygden. Alla vi som bor i Sverige vill ha en väl fungerande service. Alla vi som bor i Sverige vill kunna tanka vår bil oavsett var vi befinner oss någonstans i Sverige. Men det vi behöver göra, och det som den här utvecklingen pekar på, är att vi också måste bejaka en del av de nya tekniska lösningar som nu kommer fram. Det gör vi redan - det är det jag försöker berätta för Monica Green. Det gör vi redan genom de verktyg som vi har i länsstyrelsen, genom de samtal som vi har med oljebolagen. Jag kan bara säga att jag tycker att det är en mycket konstruktiv diskussion som vi har med de aktuella oljebolagen men också med länsstyrelserna och med Konsumentverket som har det ansvar som behövs. Är det så att vi behöver göra justeringar i detta kommer vi att göra det. Den dialogen har vi både med länsstyrelserna och med Konsumentverket som har gjort den här rapporten. Så här långt ser jag att det växer fram bra lösningar. Jag tror att det för landsbygden också är bra att det finns en ökad konkurrens mellan olika delar av företagssektorn, också när det gäller oljebranschen. Så den negativa ton som Monica Green pekar på här är inte den bild som jag har. Däremot måste vi göra gemensamma ansträngningar för att hitta framtidens lösningar. I kombination med bra jobbtillväxt kommer också den här servicen att kunna fungera på ett bra sätt.
Fru talman! Om Maud Olofsson inte har märkt att tillväxten har tvärnitat får jag säga: Välkommen till verkligheten! Vi kan titta på sysselsättningssiffrorna - låt oss bara titta på det - mellan oktober 2005 och oktober 2006. Det var vårt senaste år vid regeringsmakten - vi ska snart komma tillbaka. Då fick 153 000 människor ett nytt arbete att gå till. Det kan jämföras med oktober 2006 till oktober 2007, ert första år. Då tillkom 81 000. Det är också mycket bra, men det är bara hälften så många. I år förväntar man sig alltså att jobbtillväxten tvärnitar. Det skriver regeringen själv. I år kommer det förmodligen endast 8 000 nya jobb. Maud Olofsson säger att hon inte känner igen det. Hon vet inte om det. Jag tycker att det är skrämmande att vi har en näringsminister som inte känner till att jobbtillväxten har tvärnitat i det här landet. Regeringen skriver det själv i sin vårbudget. Jag uppmanar ministern att läsa de handlingar som ni lägger på riksdagens bord. Ja, det ska vara ordning och reda i ekonomin. Det såg vi socialdemokrater till. Vi byggde upp det under 90-talet, under den förra krisen. Nu påstår Maud Olofsson att vi inte kan göra så mycket åt olje och livsmedelspriser. Nej, man skyller ifrån sig när man inte vet hur man ska göra. Det gäller att kunna styra ett land även när det går dåligt. Det vet vi socialdemokrater, och det har vi klarat tidigare. Reinfeldt påstod så sent som i våras att inflationen, som nu är den högsta på 15 år, är citronprisernas fel. Han borde också komma till verkligheten, tycker jag. Han borde komma till Tidan eller Timmersdala - det kan Maud Olofsson också göra. De människor som nu mister sina besinmackar är väldigt oroade. Och andra människor på landsbygden står nu inför beslut från oljebolagens sida om att man tänker dra ned. De människorna kommer att få åka fem, sju eller tio mil till närmaste bensintapp. Det oroar människor. Den verklighetsbeskrivning som Maud Olofsson ger stämmer inte, tyvärr.
Fru talman! Monica Green! Det jag försökte säga var: Att styra ett land i kris är precis det som den borgerliga regeringen klarar av att göra. Det är för att vi har samlat i ladorna som vi nu har resurser att göra viktiga saker på infrastrukturens område, när det gäller forskning och innovation, välfärdssatsningar, skattesänkningar för individer och företagare och så vidare. Så är det därför att vi har hushållat med våra resurser. Det är den viktigaste delen för en regering, att sköta det. Om vi jämför oss med övriga regeringar runt om i Europa kan vi se att vi har en mycket bra situation jämfört med många andra därför att vi har varit kloka och samlat i ladorna och därför att vi har agerat för jobblinjen. Den jobblinjen har inneburit att vi har en lägre arbetslöshet i dag i många av våra områden som tidigare hade gigantisk arbetslöshet. Jag hoppas verkligen att Monica Green åker runt och tittar lite grann också på den andra verkligheten. Titta i mina hemtrakter i Västerbottens inland! Titta i Norrbotten! Titta på vad som händer! Sedan är inte allt perfekt, utan det finns mer att göra därför att utanförskapet var så stort. Men grunden för att vi ska kunna ha mackar, att vi ska kunna ha affärer, att vi ska kunna ha serviceställen, att vi ska kunna ha skolor, äldreomsorg och allt annat är att människor kan jobba. Det är därför som jobb och företagande är en sådan prioriterad åtgärd. Sedan tycker jag att det är självklart att vi ska ha en fullgod service på landsbygden likaväl som på andra ställen. Det är därför som vi också måste hitta nya lösningar i samordnad service, i att hitta ny teknologi så att vi kan ha bensinförsörjning i hela landet. Det är precis det som vi jobbar med och som leder till resultat i Jämtland, i Värmland, i Dalarna och på många andra ställen. Men det är inte gjort i en handvändning, utan det handlar om att steg för steg försöka hitta de här nya lösningarna, som gör att vi kan ha en fullgod service. Jag är väldigt glad om Socialdemokraterna vill bidra i det utvecklingsarbetet. Det här måste ske regionalt och lokalt men med stöd av regeringens resurser och de samtal som vi har med de aktörer som är aktuella i det här sammanhanget.